Fru talman! Riksdagsledamot Isabella Hökmark har frågat mig vilka andra åtgärder än att sänka avgifterna för deltagande i kulturskolan som regeringen avser att vidta för att fler barn och unga ska få tillgång till kultur och musikskolorna mot bakgrund av det förslag om bidrag för att främja låga taxor i den kommunala musik och kulturskolan som lämnades i budgetpropositionen för 2016. Jag är glad över att Moderaterna uttrycker intresse för och omsorg om de kommunala musik och kulturskolorna. Om vi kan få en bred politisk samling kring utvecklingen av den kommunala musik och kulturskolan gör vi kulturen, våra barn och framtida kulturutövare och kulturkonsumenter en stor tjänst. Precis som Isabella Hökmark skriver ser kulturskolan olika ut i olika delar av landet. Många kommuner har en levande verksamhet med ett brett utbildningsutbud, där eleverna kan välja mellan att spela ett instrument, prova på teater eller utveckla sitt filmintresse, medan andra kommuner helt saknar egen kulturskoleverksamhet. Vissa barn och ungdomar har så långt till kulturskolan att det är omöjligt för dem att delta i undervisningen, och andra får köa länge för en plats. Samtidigt ser många kommuner kulturskolan som en prioriterad verksamhet, och undervisningsplatser erbjuds alla som söker en plats. Dessa skillnader är en av anledningarna till att regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag att ta fram en strategi för den kommunala musik och kulturskolan. Syftet är just att göra verksamheten mer tillgänglig och jämlik, och vi behöver veta mer om hur kulturskolan ser ut i olika delar av landet. Utredningen ska därför kartlägga och beskriva verksamheten i hela Sverige. I uppdraget ligger också att identifiera vad det är som gör att vissa barn och unga inte deltar i verksamheten och att titta närmare på lärarsituationen och vilka kurser som erbjuds och efterfrågas. Jag är säker på att utredningen kommer att bidra med kunskap som gör att vi från regeringen och riksdagen på ett ännu tydligare och kraftfullare sätt kan stötta denna viktiga, roliga och för många barn och ungdomar helt avgörande verksamhet.
Fru talman! Jag tackar för svaret från kulturministern. Kulturministern säger att det är roligt att vi moderater värnar kulturen. Det har väl inte gått någon förbi efter åtta år med en alliansregering och en moderat kulturminister att vi har värnat kulturen väldigt mycket. I en proposition 2009 skrev vi in barns och ungas rätt till kultur och idrott. Det var också den moderata kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth som sjösatte Skapande skola-satsningen på 185 miljoner så att alla ska få tillgång till kultur och musik i skolan, som når 770 000 elever - långt fler än musikskolan. Det jag ifrågasätter här är den reform som ni föreslår, där ni ger 100 miljoner kronor till att sänka avgifterna i kulturskolan. Tittar man på statistik på avgifterna ser man att det finns flera kommuner som har noll i avgift. Avgifterna ligger mellan 300 och 800 kronor med ett snitt på 600 kronor. De som har höga avgifter är Stockholmskommuner. Det är 13 Stockholmskommuner, däribland Danderyd, Täby och Lidingö. De har rätt välmående invånare, får man väl säga, som jag antar skulle få del av den här reformen. Kulturministern säger att regeringen har en utredning på gång, men man föregår utredningen genom att kasta ut 100 miljoner kronor på någonting utan att veta vad utredningen leder till. Det är ofattbart.
Fru talman! Jag gläds åt att riksdagsledamot Hökmark och, förväntar jag mig, hela Moderaterna engagerar sig så mycket i kulturskolan. Jag tror att vi kommer att kunna ha ett bra samarbete framöver, inte minst när utredningen kommer med sina förslag och vi ska göra politik av dem. Jag kan lugna riksdagsledamoten på en punkt: Stödet till kulturskolan, dessa 100 miljoner som regeringen nu prioriterar för att främja låga avgifter i kulturskolan, kommer att riktas mot hela landet. Det ska främja låga avgifter och bidra till att göra kulturskolan mer jämlik och tillgänglig. Det kommer att vara upp till varje kommun - det kommer att finnas en frihet, en möjlighet, i att ansöka om dessa medel. Men detta är ett första steg, ett prioriterat första steg. Vi kan inte vänta. Kulturskolan är så viktig att vi inte kan vänta på utredningens resultat. Men vi har många stora ambitioner för kulturskolan. Kulturskolan når i dag inte alla, samtidigt som vi vet att den är avgörande för väldigt många. Vissa kommuner har ett fantastiskt mångfasetterat utbud. Andra har nästan inget utbud alls. Vissa kommuner har välutbildade lärare. I andra kommuner kan man inte bedriva kulturskolan på grund av brist på lärare. I vissa kommuner är avgifterna höga. I andra kommuner är avgifterna låga, precis som riksdagsledamot Hökmark beskriver, och några har ingen avgift alls. I några kommuner saknas kulturskolan helt och hållet, och så kan vi inte ha det. I min kulturpolitiska vision är kulturen öppen och tillgänglig för alla. Vi behöver veta mer och göra mer just för att alla barn och unga ska få möjligheten att pröva och utveckla sitt skapande, oavsett var de bor i landet och oavsett hur mycket pengar deras föräldrar har kunnat prioritera för detta.
Fru talman! Utredningen som kulturministern talar om är ju en kartläggning som ska identifiera hinder. Den ska redovisas senast den 30 september 2016. Nästan ett år innan dess väljer ni att sänka avgifterna med 100 miljoner kronor. Det finns mycket annat att satsa på. För att nå dem som verkligen behöver nås tror jag att det finns bättre sätt att rikta bidragen än att göra en allmän sänkning för till exempel de 13 Stockholmskommuner som har avgifter som ligger runt 1 500 kronor. Då ska man veta att det inte är så att de här kommunerna inte lägger några pengar på detta. Jag tror att min egen kommun Danderyd subventionerar musikskolan med 14 miljoner. Det är ganska mycket för en liten kommun som Danderyd. Sedan låter vi också föräldrarna betala en avgift eftersom vi har idén att det är bättre att ha lägre skatter i kommunen så att föräldrarna själva kan prioritera vad de lägger sina pengar på. Därför är det förvånande att ni väljer att göra den här reformen. Kulturskolerådet, Smok, har gjort en utredning av landets kultur och musikskolor. Det går bra för dem. Det är fler som deltar. Kommunerna ökar utbudet och resurserna. Därför är det än konstigare att man väljer att lägga 100 miljoner kronor på sänkta avgifter.
Fru talman! Återigen gläder jag mig åt detta engagemang. Det som riksdagsledamot Hökmark beskriver, att det finns kommuner i landet där man har det socioekonomiskt bättre ställt än i andra kommuner och att det finns möjlighet även för dem att ansöka om detta stöd, är en av utmaningarna. Det ser väldigt olika ut. Men så viktig är kulturskolan, och så viktig är vår politik när det handlar om att göra kulturen tillgänglig för fler. Mer kultur till fler är vårt banér. Det går bra i många delar av kulturskolan, men vi vet inte hur bra det går. Om det är någonting som Smok har uppmärksammat politiken och tidigare regeringar på flera gånger är det just att Smok inte har resurserna. Man mäktar inte med att utreda och ta reda på mer. Vad kan vi göra mer? Hur ser det ut i omvärlden? Vilka möjligheter ska vi erbjuda våra barn och unga, och hur ska vi stimulera detta på bästa sätt? Det finns också väldigt många erkända och välkända - världskända - svenska artister som betonar vikten av kulturskolan och känner iver för att vi måste utveckla detta fantastiska koncept, som tyvärr inte alla världens barn och unga har möjlighet att ta del av. Vi väljer att prioritera 100 miljoner kronor som en del av vår budget redan nu - en budget som är historiskt stor i fråga om hur mycket vi ökar kulturbudgeten. Det är sammanlagt 359 miljoner kronor mer till kulturen 2016 än tidigare år. Det vi gör nu är ett första steg. Nästa steg blir utredningens resultat. Vi tar ett steg i taget. Utredningen kommer, precis som riksdagsledamoten säger, att lämnas den 30 september 2016. Då tittar vi på hur man kan bidra till en mer jämlik och likvärdig kulturskola när det gäller utbud i hela landet. Utredningen kommer också att lämna förslag på hur lärarförsörjningen ska kunna säkras. Detta är avgörande steg vi måste ha med. Det räcker inte att kulturskolan har fungerat bra. Det räcker inte att det finns välkända, erkända och världskända artister som betonar vikten av kulturskolan eftersom de är undantagen som visar att kulturskolan inte är jämlik. Det ska inte spela någon roll för ett barn var man växer upp eller hur rika föräldrar man har om man ska ha möjlighet att tillgodogöra sig kulturen eller inte.
Fru talman! Jag tycker inte att jag har fått något konkret svar av statsrådet på varför skattebetalarna ska betala 100 miljoner kronor för en insats som man inte vet om den är bra eller inte innan utredningen är klar. Det är ju så att i de kommuner som har noll eller låg avgift kommer de här 100 miljonerna till sänkta avgifter inte att göra någon skillnad. De kommer inte att göra någon skillnad i någon kommun. Sänkta avgifter ger inte en enda krona till lärare som det ofta är brist på, en enda krona till lokaler, en enda krona till musikinstrument eller en enda krona till en timme till av musikskoleundervisning. Det är obegripligt att man väljer att satsa på sänkta avgifter. Det tillförsäkrar inga mer pengar till musikskolorna och gör ingen skillnad. Vore det inte bättre att utreda först och besluta sedan? Vad gör statsrådet om utredningen visar att det finns bättre sätt att använda skattebetalarnas pengar? Kommer kulturministern då att föreslå att man ska dra undan pengarna från kommunerna på samma sätt som regeringen nu ändrar sig och gör tvärtom i många andra frågor?
Fru talman! Att vi väljer att prioritera kulturen i vår budget, att regeringen satsar historiska 359 kronor mer på kulturen 2016 än tidigare år, det gör vi för att kultur är viktigt. Det gör vi för att barns och ungas möjlighet till kultur inte ska avgöras av var i landet man bor eller hur mycket pengar ens föräldrar har i plånboken. Det konkreta svaret på varför vi nu väljer att satsa 100 av de här 359 miljonerna på kulturskolan är att avgiften är ett av de hinder som har identifierats av de berörda aktörerna. Avgiften tillsammans med det som riksdagsledamoten lyfter fram, lärarförsörjningen och utbudet, är de tre största hindren som vi redan har identifierat. Vi tror dock att det finns mer att identifiera. Därför är vi nu den första regeringen som också väljer att göra en stor satsning på och en stor utredning av kulturskolan. Vi har utsett professor Monica Lindgren till att hålla i den här utredningen. Den kommer att presenteras i september nästa år. Då har vi redan kommit några steg på vägen. Sverige är ett relativt litet land, men vi har inte råd att slarva bort att ge alla barn och unga möjlighet att utvecklas och att pröva sitt skapande. Flera studier visar att det är bra för barn och unga att få pröva på det och se: Kan detta vara något för mig? Hur kan jag utvecklas? Vad kan jag bli? Kulturskolan är en fantastisk inrättning. I många kommuner är kulturskolan en prioriterad verksamhet, men många kommuner säger också: Vi kan mer. Vi vill göra mer. Det är detta regeringen arbetar fram en politik för, och jag ska göra allt jag kan, gärna i samarbete med Isabella Hökmark, för att säkerställa att kulturskolan blir det som alla barn och unga behöver.